Herr talman! Jag måste korrigera Lennart Petterssons påstående, att SIFU utgör ett väsentligt stöd för småföretagen. Det var ju både riksdagens och regeringens avsikt att så skulle bli fallet, men jag har påvisat i mitt anförande att SIFU i praktiken ägnar sig åt mycket annat. Jag påpekade också i mitt inlägg att det råder ojämlika konkurrensförhållanden till följd av dels de höga subventionerna, dels tjänstebrevsrätten. Efter interpellationsdebatten fick jag en lång lista av industriministern över ett stort antal exempel på, som han gjorde gällande, unika kurser anordnade av SIFU. Jag tog in industriministerns kompletta lista i en enskild motion, och på varje punkt visade jag att det fanns ett alternativ, ett konkurrerande utbud från enskilda företag på marknaden eller från andra statliga institutioner. På varje punkt visade jag att den lista som industriministern presenterade icke innehöll någon enda kurs som var unik. Tvärtom bekräftar listan att det finns konkurrens, och jag har påvisat att konkurrensen sker på ojämlika villkor. Jag konstaterar också, herr talman, att utskottet under sin behandling av 89 min motion inte på någon enda punkt i betänkandet har ifrågasatt de påståenden som jag nu har upprepat.
Herr talman! Vi vet alla att Sten Svensson har ägnat SIFU ett stort och närgånget intresse, men jag kan bara konstatera att hans argumentering varken i förhållande till industriministern eller i förhållande till hans borgerliga utskottskamrater har gjort det djupa intryck som han möjligen tänkte sig. Han har visserligen fått med sig folkpartiet i den reservation som innebär kritik av SIFU, men å andra sidan har han inte fått med sig centerpartiet, som ju är det parti på den borgerliga sidan som enligt min uppfattning arbetar hårdast och intensivast när det gäller att stötta småföretagsamheten. Detta är såvitt jag förstår ett uttryck för att centern inte ställer upp på Sten Svenssons argumentering utan anser att SIFU behövs.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att när det gäller finansieringsordningen är de tre partierna överens om att man inte skall gömma undan stödet genom att kanalisera det via SIND, utan det skall anslås direkt. På den punkten är vi eniga — det har Lennart Pettersson kanske inte upptäckt. I en bilaga till ett regeringsbeslut den 10 juli 1980 står det vilka stadgar som skall gälla för SIFU, och jag citerar 2 §: ”SIFU har till ändamål att i enlighet med grunder som riksdagen godkänt genom främst fortbildningsverksamhet stärka de små och medelstora företagens livskraft och utvecklingsförmåga.” Men när man tittar på SIFU:s kursutbud blir det annorlunda. Jag har här en broschyr som heter ”Teknikern i massmedia”, om en kurs som anordnas av SIFU.

Herr talman! Man kan ju alltid diskutera olika finansieringsvägar när det gäller SIFU, men huruvida man skall ta det via SIND eller inte är knappast någon principiell fråga utan en praktisk fråga. Utskottsmajoriteten har här tyckt att det förslag som industriministern har lagt fram i propositionen kan vara lämpligt. Däremot är det helt klart att när det gäller behovet av SIFU och vad som där uträttas till småföretagsamhetens fromma är socialdemokrater och centerpartister överens, medan folkpartister och moderater vill avrusta på det här området.

Herr talman! ”Under senare år har hantverkets problem och villkor blivit föremål för en allt intensivare debatt där man framfört farhågor för att traditionellt hantverkskunnande är på väg att försvinna. Om denna utveckling tillåts fortgå'skulle det innebära allvarliga konsekvenser för möjligheten att tillvarata, vårda och föra vidare en del av vårt kulturarv. Vidare har anförts att den hittillsvarande utvecklingens 'slitoch slängmentalitet” utgjort ett hot mot konsumenters kvalitetsmedvetande och miljötänkande. Varför har då frågan om hantverkets utdöende nu aktualiserats? Olika hantverk och hantverkskunnande har ju kontinuerligt försvunnit sedan industrialismens genombrott i vårt land. En grov förklaring skulle möjligen vara att för det första så har man från hantverkets sida aldrig framställt sig som någon krisbransch även om man i hantverkarled varit medveten om farorna. För det andra har man från myndighetshåll ej i vissa avseenden uppmärksammat konsekvenserna för det traditionella hantverket av den snabba teknikutvecklingen eller i de fall frågan uppmärksammats inte bedömt utvecklingen oönskad.” Herr talman! Detta var ett citat från statens industriverks utredning 1981, Hantverk — produktion med tradition. Detta är ett utmärkt exempel på myndigheters agerande — eller snarare brist på agerande. Det är också betecknande för vissa politikers bristande förmåga att förstå den problemfyllda verklighet där dagens hantverkare arbetar. Det är sex år sedan SIND:s utredning såg dagens ljus. Under dessa år har vi moderater gång på gång påtalat svårigheterna för de små företagen. Det är angeläget för mig att än en gång i denna kammare erinra om att 99 90 av alla privata företag i Sverige har färre än 200 anställda. Dessa ger arbete åt ca 1 miljon människor. Det är ställt utom allt tvivel att dessa företags utveckling kommer att vara av avgörande betydelse för hela vårt lands ekonomi de närmaste åren. Världen över noterar man att småföretagens flexibilitet och förmåga till förnyelse är nyckeln till den positiva roll de i allt större utsträckning kommer att spela. Förra veckan hade vi en maratondebatt om regionalpolitiken. Den bästa regionalpolitiken är att genom generella åtgärder förbättra näringslivsklimatet för de små företagen. Det är just i glesbygder som hantverkare och småföretagare kan göra stora insatser för att bibehålla och i många fall öka sysselsättningen. Man tycker att det borde vara en självklarhet att värna om de initiativrika, djärva och målmedvetna människor som med stora uppoffringar och personligt risktagande startar företag. Det är deras idéer och nytänkande som är själva förutsättningen för att vi även i framtiden skall kunna få se företag växa upp och göra Volvo, SKF och Electrolux sällskap på den stora internationella marknaden. Vi måste hela tiden se till att vi underlättar för kreativa människor att starta och driva företag.

Genom att underlätta utvecklingen för småföretagen skapar vi större trygghet för den miljon svenskar som arbetar där. Med företagen — för sysselsättning och utveckling! Sedan 1953 driver Hantverkets folkhögskola sin verksamhet i Leksand. Under senare år har alltmer av hantverksutbildning koncentrerats dit, såsom kurser i instrumentbygge och reparationer, sadelmakeri, bokbinderi, målning osv. Den centrala hantverksnämnden, som bildades på initiativ av dåvarande Sveriges Hantverksoch industriorganisation — Familjeföretagen, avses ombildas till ett hantverksinstitut. I min motion, 1986/87:N383, har jag tagit upp frågan om att skapa en databas för hantverkare-småföretagare. Erfarenheterna från Storbritannien är goda. Genom denna databas skulle hantverkare och konsthantverkare, framför allt de som är verksamma i glesbygder, kunna nå en betydligt vidare kundkrets. Mina kontakter med sparbanksrörelsen har givit vid handen att det där finns ett stort intresse för att medverka, så att i princip varje sparbankskontor skulle kunna ge upplysning om vilka hantverkare som finns i registret och deras specialiteter. Ett väl utbyggt system skulle, rätt utnyttjat, innebära helt andra möjligheter för hantverkare att fortsätta verksamheten i sin hembygd, därmed skapande arbetstillfällen och yrkesutbildning för ungdomar. Har vi verkligen råd att avstå från denna idé? Den socialistiska majoriteten i utskottet anser tydligen detta. Ett bifall till motionerna 1986 87:N382 och 1986/ 87:N410, yrkande 4, skulle ha inneburit att riksdagen tagit konsekvenserna av de synpunkter i SIND-utredningen som jag citerade i inledningen av mitt anförande. Vad beträffar förläggandet av ett nordiskt hantverkscentrum till Leksand ställer sig kulturutskottet i sitt yttrande till näringsutskottet enhälligt bakom denna tanke. Utskottet skriver: ”Näringsutskottet bör föreslå riksdagen att som sin mening ge regeringen till känna vad kulturutskottet här anfört.” Herr talman!

Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 46, 49, 53

Herr talman! Lars Ahlströms fråga är verkligen i högsta grad berättigad. På grund av att han sannolikt inte har förstått vad vi menar har han inte bara sparkat in en öppen dörr, han har sprungit igenom och låst den från andra sidan. När vi säger att utskottet förutsätter att regeringen inom ramen för det nordiska samarbetet noga skall uppmärksamma möjligheterna att få till Prot. 1986/87:130 stånd en gemensam nordisk utbildning är detta en förtäckt beställning till 25 maj 1987 regeringen. Vi har inte sagt att vi beställer att regeringen skall göra någonting bestämt, men det står att vi förutsätter att regeringen gör någonting på eget initiativ eller på annat sätt. Detta är alltså en beställning. Mot denna beställning står då några yrkanden i reservationerna, bl.a. i reservation 54. Där står att man vill att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Detta har ju ingen effekt. Enligt grundlagen skall regeringen läsa allt vad riksdagen utger i tryck. Varför skall man då ”ge till känna”? Detta är utskottsmajoritetens syn på tillkännagivandet, som enligt min mening har missbrukats i riksdagen. Skall man ge någonting till känna skall det röra sig om missnöje med regeringen eller någonting sådant. Reservation 54 har faktiskt en svagare kläm än utskottet, och det tror jag inte Lars Ahlström har önskat.
Herr talman! Jag tackar Nils Erik Wååg för klarläggandet. Det var kanske inte så underligt att jag ställde frågan. Nils Erik Wååg medgav ju också indirekt att skrivningen var något otydlig. Han talade om en förtäckt beställning, men jag är tacksam för klarläggandet och noterar att det är fråga om en uttrycklig beställning till regeringen.

Herr talman! Jag skall först i korthet kommentera de två motioner som vi har skrivit och som behandlas i detta betänkande. Den ena motionen gäller en bäroch konservindustri i Norrbotten. Jag är tacksam för att verksamheten har startats. Under många år har vänsterpartiet kommunisterna pekat på det önskvärda i att man med hänsyn till sårbarhet samt regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska aspekter får i gång denna verksamhet. Det är klart, att om verksamheten inte uppfyller de krav som vi utgick ifrån när vi tog initiativet, när det gäller mångfald och volym, återkommer vi. Det är ett löfte till näringsutskottet. I den andra motionen behandlas sågverkens vidareförädling. Vi har upprepat våra krav många gånger. Enligt vår åsikt är det synnerligen behövligt att göra en aktionsplan när det gäller vidareförädlingsverksamheten. Jag är också medveten om att SIND genom sitt branschprogram Trä årligen behandlar och remitterar olika ansökningar om stöd för denna verksamhet. Men utbyggnaden av vidareförädlingsverksamheten har inte den volym och inte heller den snabbhet som är önskvärd från strikt nationalekonomiska och regionalpolitiska utgångspunkter. Det finns sågverk i snart sagt alla kommuner och i många byar. Volymen är rätt stor sammantaget, men sågverken kan inte expandera volymmässigt på grund av den situation som råder när det gäller sågtimmer. Den enda möjligheten att expandera är att förädla. Man kan räkna med att vi med en åsnas envishet måste återkomma i denna fråga till dess regeringen, näringsutskottet och riksdagen tar sitt ansvar och upprättar en aktionsplan, som leder till önskvärda resultat, och volymen på förädlingsverksamheten måste bli den som är befogad av de tidigare angivna 93 skälen.

Herr talman! Envisheten är det i Paul Lestanders fall inget fel på. Han har verkligen upprepade gånger erinrat om industri och utveckling i Norrbotten. Jag tycker att hans ambition är behjärtansvärd. När det gäller bärhanteringen är det mycket långt kvar, innan man har kunnat ta vara på den nyttighet som Norrbotten här äger i form av en alldeles sällsynt fin, ultraviolettbelyst bärskörd. Omständigheterna är ju helt enastående. Nu är någonting på gång — man har ju startat en industri. Min erfarenhet av liknande verksamhet är att norrlänningarna är mycket skickliga på att hitta på saker och att starta företag, men de är svaga när det gäller att marknadsföra. Det är det stora problemet: hur skall man marknadsföra en ny produkt när man inte har de resurser som de stora företagen i branschen har? Om de t.ex. skall marknadsföra de alldeles utmärkta norrbottniska vinbären har de att ge sig in i konkurrens med Önos, Findus och alla de andra jättarna, och det är naturligtvis en hopplös uppgift för den som inte har kapital. Det saknas inte kapital för att starta verksamheten — det finns det gott om i norr — men det saknas resurser, kunnande och kapital för den stora marknadsföringsoperationen. Det är det helt övervägande problemet. Om Paul Lestander fortsätter med envisheten bör han fundera över hur man i Norrland skall hitta vägar för att marknadsföra de fina produkterna.

Herr talman! Jag hade avsett att uppehålla mig vid de frågor som har att göra med utländska företags förvärv av svenska företag, men eftersom jag inte hade replikrätt på Lennart Pettersson och jag gärna vill bereda honom tillfälle att ta diskussionen nu, skall jag först med några ord beröra vad han anförde för en stund sedan. Lennart Petterssons inlägg formade sig till en klassisk demonstration av socialdemokratisk kluvenhet när det gäller just internationalisering och den internationella utvecklingen av näringslivet. Det var ett å-ena-sidanoch å-andra-sidan-anförande, som är så förödande farligt för den tilltro vi så väl behöver när vi nu skall delta i utvecklingen av det enade Europa. Lennart Pettersson skildrade sin syn på denna utveckling så att vi nu nödgades bestämma oss för vilka uppoffringar vi var beredda att göra för att delta i den — inte ett ord om, inte en tanke på den nytta det tillför vår lilla nation att få delta i utvecklingen i Europa. Han talade om riskerna för att svensk arbetarskyddsidé och svensk miljösyn skulle negativt påverkas av vårt deltagande i Europa — en klassisk socialdemokratisk syn, som utgår från föreställningen att endast i Sverige kan man tänka det rätta och det sanna. Vi måste lära oss förstå och respektera att deltagandet i utrikeshandel och = Prot. 1986/87:130 internationell utveckling är ett givande och ett tagande. Det är en utveckling 25 maj 1987 som bygger på ömsesidighet, och det går inte an att med den ena handen ge och den andra handen ta. Vi måste öppet och helhjärtat delta i denna utveckling. Jag vill gå över till att tala om det som Lennart Pettersson också ville tala om men inte hann med. Nu hinner vi — jag har tio minuter på mig, och Lennart Pettersson har två repliker. Det handlar alltså om den debatt som har blossat upp i anledning av Dagens Industris reportage om problemen kring utländska företags förvärv av företag i Sverige. Det kan möjligen vara skäl att även låta en sådan expert som Lennart Pettersson genomgå en repetitionskurs om vad som verkligen gäller. Den lagstiftning som gäller antogs 1982 av en regering som hade Nils G. Åsling som industriminister. Den lagstiftningen har därefter inte ändrats. Den har egentligen bara varit föremål för behandling på det sättet att man har velat effektivisera den. När vi alltså skall söka innehållet i den svenska lag som borde styra regeringen, med Thage Peterson i industridepartementets ledning, skall vi söka sanningen i näringsutskottets betänkande 56 från 1981/82 års riksdag. På s. 7 och 8 anges tydligt ramen för kontrollverksamheten, och det är en mycket återhållsam ram som där beskrivs. Det ges exempel på de fall där industridepartementet har rätt att företa särskild undersökning eller ställa villkor. Det står exempelvis på s. 7: ”- — —-om det förvärvade företaget har en unik produkt eller speciell kunskap som riskerar att gå förlorad genom förvärvet eller om företaget är av avgörande betydelse för Sveriges försörjning eller beredskap i övrigt.” Här är ramen, Lennart Pettersson, tveklöst uttryckt! Den kompletteras sedan med en otydlighet som möjligen är litet svår att förstå. Utskottet diskuterar den dåvarande industriministerns synpunkter på de åtaganden som kunde göras av förvärvande företag. Det sägs att i de fall ett förvärvande företag är berett att göra ett åtagande eller erbjuder ett åtagande skall åtagandena antecknas till tillståndsbeviset. Detta är lagens innehåll. Därefter har frågan blivit föremål för behandling vid både 1984 86 års riksmöten, dels i samband med ett utrikeshandelsbetänkande — ett väsentligt betänkande, som kanske är en mycket betydelsefull markering av svensk politik i sådana här frågor —, dels vid behandlingen av en motion av Rune Rydén, där han begär påskyndande och begränsande regler för handläggningen. I bägge dessa ärenden markeras från Industriförbundet, motionären och borgerliga reservanter att behandlingen av dessa ärenden i industridepartementet ligger utanför lagens ram och tar en oändlig tid. Det är därför, herr talman, mycket betänkligt att regeringen i sin proposition, som är föremål för behandling i huvudärendet i dag, nämligen proposition 74, i en ganska omfattande lista beskriver vad den anser har blivit praxis. Jag vill säga, herr talman, att vad som där demonstreras är ingenting annat än en solklar överträdelse av lagstiftningen. De områden av kontroll som där anges omfattas inte av lagstiftningen. Detta har alltså påpekats förut, men socialdemokratiska regeringar har 95 sedan 1982, med en och samma industriminister, konsekvent och systematiskt satt sig över denna lagstiftning. Thage Peterson skriver brev och skriver till Dagens Industri, och han är mycket upprörd över att han utsätts för kritik. Han har skrivit brev också till mig, därför att jag i viss utsträckning har markerat anslutning till kritiken. Jag hade gärna velat besvara brevet här i talarstolen, men när industriministern nu har gått kanske jag får skicka svaret med hans medarbetare. Det har alltså förekommit flera gånger här i riksdagen att moderater och andra borgerliga företrädare har framfört kritik mot regeringens hållning i dessa frågor. Vi kan alltså konstatera, herr talman, att industridepartementet har, på sätt som framgått av reportage i Dagens Industri, i flera sammanhang på långa listor ställt krav för att lämna tillstånd till investeringar i svenska företag. Detta är en praxis som, på det sätt jag har visat, helt faller utanför lagstiftningens ram. Jag ser med intresse fram mot att åtminstone få höra vad den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet har att säga om detta faktiska förhållande, när jag nu inte får tillfälle att begära att industriministern själv svarar på frågorna.
Herr talman! Jag tycker att Nic Grönvall lämpligen kan svara skriftligt på brevet han fick från industriministern, så har vi den saken utagerad. Det är, som Nic Grönvall säger, en lagstiftning som skall gälla när det är fråga om utländska förvärv av svenska företag. Den lagstiftningen redovisas i propositionen om näringspolitiken. Utskottet har tagit del av den redovisningen och av den praxis som råder. Det är faktiskt inte bara en praxis som går tillbaka på 1982 års lagstiftning, utan den går ännu längre tillbaka i tiden. Utskottet konstaterar att man inte har någon erinran mot det som anförs i propositionen om tillämpningen av företagsförvärvslagen. Enligt utskottets uppfattning innebär gällande reglering av utländska företags förvärv i Sverige en i stort sett rimlig balans mellan de motstridiga intressen det här är fråga om. Detta, herr talman, är ingenting som socialdemokrater och kommunister ensidigt har hittat på, utan det är en uppfattning som går över de s.k. blockgränserna. Centern har också skrivit under detta och har samma uppfattning. Därmed är det inget påfund för att trakassera näringslivet, utan det är en rimlig avvägning i en svår fråga. Orters och regioners öden står många gånger på spel. Produktionsresurser och FoU-resurser kan vara i fara ur svensk synpunkt. Att försöka påstå att detta är något som skulle stå i strid dels med den lagstiftning som vi har, dels med Sveriges internationella förpliktelser är dömt att misslyckas. Det är det svar jag har till Nic Grönvall på den här punkten.
Herr talman! Det är uppenbarligen riktigt att detta inte är ett ärende som ligger i linje med blockgränserna. Jag hade visserligen sagt till Per-Ola Eriksson före den här repliken att jag inte skulle falla honom i ryggen, och jag avser inte heller att göra det. Jag avser mer att säga till honom att det vore intressant att höra vad Per-Ola Eriksson har att anföra om sin partikollegas proposition från 1981/82 års riksdag.
Herr talman! Då skall jag ägna mig åt att tala om Lennart Pettersson. Lennart Pettersson bortser, såsom talesman för den socialdemokratiska majoriteten, totalt ifrån att Sverige efter 1982, när lagstiftningen antogs, har ingått långtgående internationella åtaganden som just har understrukit likabehandlingsprincipen och ömsesidigheten i våra utrikeshandelsrelationer. Att lagstiftningen antogs med mycket tydlig motivskrivning kan man såsom maktens förespråkare bortse från. Jag vill påminna Lennart Pettersson om OECD:s likabehandlingsprinciper i kapitalliberaliseringsstadgan, som förutsätter att vi skall uppträda på samma sätt som andra nationer gör och att vi skall ge nationell behandling åt utländska investerare. Jag vill påminna Lennart Pettersson om — och detta vet han mycket väl — att i GATT-deklarationen från Punta del Este görs ett alldeles tydligt uttalande om handelsrelaterade direktinvesteringar. Dessa möjligheter skall alltså öppnas och göras till del av GATT-jurisdiktionen. Det är en åtgärd som sannerligen ligger klart vid sidan av den protektionistiska hållning som socialdemokratin i Lennart Petterssons skepnad har intagit. Jag vill till sist naturligtvis påminna om att med den strävan som Lennart Pettersson aktivt deltar i, nämligen att via EFTA-samarbetet närma Sverige till EG, kommer som ett brev på posten självklart ett krav på att öppna de svenska marknaderna även på valutaoch kapitalsidan för EG:s företag. Det är beklagligt att höra att socialdemokraterna genom Lennart Pettersson verkligen blir till förespråkare för fortsatt valutareglering och därmed för fortsatt begränsning av möjligheterna till en internationalisering av Sveriges näringsliv.
Herr talman! Socialdemokratin är beredd att gå mycket långt för att ta bort hinder för frihandeln med varor och tjänster, även om vi samtidigt konstaterar att det kan innebära uppoffringar. Bara för att man har särregler beträffande miljö, arbetarskyddslagstiftning och liknande är det inte självklart att det innebär handelshinder. Därför förbehåller socialdemokratin sig rätten att pröva det som i internationella sammanhang påstås vara handelshinder. Det kommer vi att göra även när vi går in i förhandlingar med avsikten att delta i EG:s fördjupade marknad. I fråga om fria kapitalrörelser och liknande hävdar vi från vårt håll fortfarande att det knappast är en mänsklig rättighet internationellt sett att gå in och hur som helst köpa upp företag i ett annat land. Det måste ske en prövning utifrån de skyddskrav som det landet har. Det är en rimlig politisk position. Det menar vi att Sverige liksom andra länder skall ha och även har i flera sammanhang. Till slut vill jag påpeka ett missförstånd som måste ha smugit sig in i Nic Grönvalls argumentering. Han påstår att industriministern, i samband med att man enligt gällande lagstiftning prövar utländska förvärv av svenska företag, skulle ha ställt upp långa kravlistor, som de här företagen skulle tvingas att skriva på. Nic Grönvall vet lika väl som jag att så icke har varit fallet. Det har varit fråga om att klargöra vilken framtidsinriktning för det förvärvade företaget som den utländska koncernen har haft. Det har många gånger skett på basis av uppvaktningar från fackföreningar, anställda och från en berörd region eller bygd. Det är självklart att det, om man har kunnat få tillfredsställande svar på den punkten, i hög grad har underlättat det framtida samarbetet mellan de anställda och de nya ägarna. Det kanske är därför, herr talman, som de här förvärven ändå har blivit förhållandevis lyckosamma och att man i slutomgången inte i något fall har tvingats att säga nej.
Herr talman! Jag vet inte om man skall uppfatta Lennart Pettersson så allvarligt som det faktiskt lät. Det verkade som om han nu gjorde ett tydligt förbehåll för socialdemokratins vilja att delta i utvecklandet av den inre marknaden i Europa. Avser verkligen socialdemokraterna att upprätthålla förbehåll, sänder Lennart Pettersson härmed en signal till EFTA-länderna och till EG:s förhandlare, som innebär att Sverige inte skall få delta i dessa överläggningar förbehållslöst. Vi går in med förbehåll om att vi skall vara bäst, och om vi inte får vara det är vi inte med och leker. Det är en förödande signal som sänds ut av socialdemokraternas företrädare.

Jag vet att Lennart Pettersson känner till dessa koder, och med detta uttalande har majoriteten sagt att man är beredd att tillse att de företag som förvärvar svenska företag lever efter de regler som har godkänts internationellt. Herr talman! Lennart Pettersson förnekar nu förekomsten av kravlistor. Jag vill hänvisa till ett reportage i Dagens Industri av den 21 maj med direkta citat från Cellulosabolaget och Sunds Defibrator, där man i två fall använder just ordet kravlistor. De sökande företagen ställdes inför kravlistor. Det är någonting helt annat än vad Nils G. Åsling avsåg när han talade om intresset för att förvärvande bolag ville göra åtaganden gentemot sina förvärv. Vi kan alltså helt enkelt konstatera att den svenska regeringen överträder lågen och uppställer kravlistor helt i strid med lagens mening.

Herr talman! Den nya tekniken får verkningar på vårt samhälles alla områden. Tyvärr är det inte människors direkta behov som styr forskning vare sig det gäller att ta fram nya produkter eller när det gäller en helt ny teknik. Det är i stället vinstjakt som utlöser nyheters tillkomst. I ett andra steg skapas sedan behovet hos människan, så att produkten eller tekniken ifråga får ett säljvärde. Om denna nya produkt är bra för människan eller för vår livsmiljö, på kort eller lång sikt, är oftast ointressant, om inte något särskilt uppseendeväckande inträffar. Det borde vara tvärtom. Människors behov borde först klargöras — så långt det nu går — sedan borde utveckling, produktion och konsumtion följa. Det borde också vara så att ett behov ställs mot eventuellt väntade negativa följder för miljö och människors livsrum i stort, innan hela processen med forskning, tillblivelse och användning påbörjas. Hur tekniken påverkar demokratins villkor är en annan frågeställning. Den nya teknikens påverkan på arbetslöshet är ytterligare exempel där diskussion och utvärdering behövs. Den tekniska utvecklingen har gjort datorerna snabbare, billigarg och mindre. I arbetslivet kommer detta att betyda inte bara en ökad möjlighet att automatisera, att avskaffa jobb, utan också en förändring av jobbens innehåll. Det kommer att behövas mer av programmeringsarbete och övervakning och mindre av utskrivning och administration. Den nya tekniken kommer inte bara att förändra arbetslivet, utan den kommer också att göra sitt intåg i hemmen. Små datorer kommer att finnas i spisar och i symaskiner. Kanske får vi också städrobotar. Men den mest intressanta tillämpningen får kanske den nya tekniken genom att koppla samman bostadens medier, telefon och TV med datorer, antingen i hemmet eller utanför. Detta är en teknik som utvecklas oerhört snabbt, och det tycks knappast finnas några gränser för vad som är tekniskt möjligt. Vi kommer att kunna få tillgång till en nästan obegränsad mängd av information, som t.ex. biblioteksoch myndighetsinformation, konsumentupplysning, men också tillreklam och spel av olika slag. Genom att trycka på knappar kommer vi att kunna sända meddelanden till vänner och bekanta, beställa teatereller biobiljetter, eller varor i närmaste köpcentrum, kanske också säga ja eller nej till en planerad trafikförändring i vårt bostadsområde. Tekniken för detta är färdigutvecklad, och kommersiella tillämpningar är i dag — eller blir i den närmaste framtiden — också ekonomiskt intressanta. Vilka behov som den nya tekniken kommer att kunna fylla har däremot diskuterats i mycket begränsad omfattning. ; Hur tekniken kommer att påverka kvinnors liv har inte alls diskuterats. Inte heller har man diskuterat hur tekniken skulle kunna användas för att skapa ett mänskligare samhälle. Alla bedömare är överens om att den nya tekniken kommer att medföra arbetslöshet. Frågan är bara hur mycket och vilka arbeten som kommer att avskaffas. Sett utifrån kvinnosynpunkt betyder den nya tekniken att många av de jobb som i dag sköts av kvinnor kommer att försvinna. Det betyder också att alla de kvinnor som önskar arbete men som i dag står utanför arbetsmarknaden kommer att att få allt svårare att skaffa sig arbete. Det är uppenbart att den nya informationsoch kommunikationsteknologin, tillämpad på det sätt som den verkar i dag och förmodligen också i framtiden, inte främjar något av det som kvinnor värnar om. I stället för gemenskap sker en ytterligare automatisering av det enskilda hushållet inne i den egna bostaden. I stället för ett mångsidigt liv för både män och kvinnor, både i produktionen och i det sociala livet, kommer tekniken att främja en ytterligare polarisering av mäns och kvinnors liv och arbete. Det som i dag är kvinnoarbete kommer antingen att avskaffas eller överflyttas til hemmen. Det arbete som männen utför — de som fortfarande kommer att ha ett arbete —- kommer att vara ett kvalificerat specialistarbete med stora möjligheter att besluta över andras tillvaro. Teknologin är varken lätt att kontrollera eller lätt att decentralisera. Teknikens konsekvenser kan inte isoleras från de sociala sammanhang i vilka tekniken kommer att användas. För att kunna påverka den nya tekniken måste vi veta vad vi vill ha ut av den — i vart fall borde vi veta vad vi vill undvika. Olika möjligheter och risker med den nya tekniken måste noga studeras, och det är bråttom med denna studie. Speciellt borde den nya tekniken studeras utifrån ett kvinnoperspektiv. Den nya tekniken får verkningar på vårt samhälles alla områden. Tyvärr är det inte människors direkta behov som styr forskningen vare sig det gäller framtagande av nya produkter eller när det gäller den nya tekniken över huvud taget. Det är i stället vinstjakten som utlöser nya produkters tillkomst. Därför menar vpk att ett råd av något slag måste se på de samlade följderna av utvecklingen inom hela teknikområdet. Detta råd bör arbeta med att göra en oberoende teknikutvärdering utifrån ett samhälleligt helhetsperspektiv, där de sociala och ekonomiska konsekvenserna för människors vardagsliv utreds. Detta råd borde också kunna stimulera debatten om forskning och om ny teknik och dess tillämpning. Så, herr talman, till något annat. I motion 352 av Margé Ingvardsson föreslår några vpk:are att en permanent designerutställning lokaliseras till södra Stockholm. Vi tror att en sådan utställning skulle fylla ett stort behov. Dels skulle svensk form, hantverk och konsthantverk kunna visas upp, dels skulle det bli en stimulans för konstnärer och mindre hantverkare och också, eftersom vi föreslår att centret lokaliseras till södra delen av Stockholm, en stimulans till utveckling i den underförsörjda södra regionen. Sådana här utställningar finns på andra håll i världen, och det är naturligt att de också skulle finnas här. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Med regeringens proposition om vissa riktade nyemissioner och med lagutskottets betänkande i samma fråga sätts det punkt för en händelse, som förorsakade mycken uppmärksamhet och som fick beteckningen Leoaffären. Det är en välkommen punkt. Vi moderater anser att det förslag som Leokommissionen lade fram och som har lett till denna proposition innehåller en balanserad ståndpunkt — utom i ett avseende, som jag strax skall återkomma till. Jag vill inledningsvis upphålla mig något vid ett lagtekniskt problem, nämligen det förhållandet att den lag som lagutskottets majoritet nu ställer sig bakom gäller ett flertal olika företagsformer som är reglerade i svensk lagstiftning, framför allt försäkringslagstiftning och banklagstiftning. Vi moderater har utttalat att detta är en olycklig konstruktion — att man ger en viktig lagregel i en särskild lag för ett flertal olika tillämpningsområden. Jag är angelägen om att särskilt understryka vad majoriteten framhållit på s. 11 i betänkandet, nämligen att majoriteten — givetvis tillsammans med minoriteten — vill se att regeringen i fortsättningen följer denna lagtekniska 105 Prot. 1986/87:130 problematik, så att man vid framtida ändringar kommer att inarbeta dessa regler i de lagar till vilka de hör. För att sedan uppehålla mig mycket kort vid skillnaden mellan majoritetens ståndpunkt och moderaternas ståndpunkt vill jag endast påpeka att vi har stannat för att majoritetsbeslutet bör kunna fattas med två tredjedelar av på stämma representerade aktier och avgivna röster. Det beslut jag nu talar om är alltså beslutet om att antingen öppna vägen för en riktad nyemission eller också i efterhand godkänna ett sådant beslut som kan ha fattats av bolagets styrelse. Vi menar att det är en olycklig blockering i denna beslutsordning att sätta majoritetskravet så högt som till nio tiondelar av representerade aktier och avgivna röster. Det kan innebära en onödig blockering av en i och för sig mycket hälsosam åtgärd — att ge anställda och ledare för ett företag del i företaget genom en sådan här emission. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationerna 3 och 5. Slutligen vill jag uppehålla mig vid reservation 6, som innehåller en avvikande mening såvitt gäller delegation av verkställigheten av ett sådant här beslut. Vi anser det vara självklart att en verkställande direktör — eller någon annan styrelseledamot —- på ett förtroendefullt sätt kan genomföra den tilldelning av aktier som skulle kunna vara ett problem i fall av överteckning. Det är alldeles självklart, menar vi, att en styrelse arbetar på ett sådant sätt att det tilldelningsbeslut som skall fattas och som egentligen i allt väsentligt är ett mekaniskt beslut, faller inom ramen för det uppdrag som har lämnats styrelseledamoten. Det förefaller vara en onödig byråkratisk klåfingrighet att kräva att ett sådant beslut skall fattas av styrelsen kollektivt. Jag har alltså med detta, herr talman, argumenterat för moderaternas ståndpunkt och yrkat bifall till reservationerna 3, 5 och 6.

Herr talman! En väl fungerande aktiemarknad är en av hörnstenarna inom marknadsekonomin. Aktiebolagsformen och fondbörsen kan göra det möjligt att på ett effektivt sätt sprida företagandets ägande och risker och därmed förse näringslivet med riskvilligt kapital. Börsens funktion som finansieringskälla har ökat under senare år. Det finns flera orsaker till detta. Det svenska skattesystemet gör det för det första omöjligt för en enskild ägare att på egen hand finansiera en expansion av sitt företag. För det aridra har det höga ränteläget gjort finansiering vid börsen relativt billig. Man kan dessutom konstatera att detta hör ihop med att produktcyklarna blivit kortare än förr samt att kostnaderna för att ta fram nya produkter har ökat. Intresset för maktstruktur och fördelningsfrågor har sålunda under senare år starkt ökat hos både enskilda människor och organisationer. Aktiviteten och tillväxten på fondbörsen ökade kraftigt under 80-talets första hälft. Stora, snabba och invecklade aktieaffärer har blivit allt vanligare. Antalet företag med aktier noterade på börsens A I och A II-listor uppgick 1980 till 120. Fem år senare noterades aktier i 171 företag. Även årsomsättningen steg. Och detta fortsätter. Det ökade intresse för ägarfrågor förklaras även av att större kontrollpos ter i flera företag har omsatts och medfört förändrad ägarbild. För oss Prot. 1986/87:130 liberaler som tror på marknadsekonomin och på ett spritt ägande är det 25 maj 1987 därför oerhört angeläget att börsen fungerar väl och att de aktiviteter som förekommer på börsen är tillåtna och därmed justa. Av den senaste tidens debatt kring börsen har tyvärr framkommit att det förekommer affärer som betraktas som tvivelaktiga eller i vissa fall nära nog olagliga. Det är framför allt de mindre spararna som blivit lidande. Sådana händelser skadar marknadsekonomin och därmed näringslivet — och särskilt de enskilda individerna och de mindre aktiespararna. Den kraftiga reaktionen efter den uppmärksammade transaktionen med riktade emissioner och en del andra transaktioner som börsföretaget Sonessons genomförde häromåret vad gäller aktier i läkemedelsföretaget Leo visar därför på en sund reaktion från allmänheten och massmedia. Så här får det bara inte gå till. Och tyvärr har utvecklingen visat att reglerna om riktade emissioner har missbrukats ganska ordentligt och lett till avsevärda nackdelar för de aktieägare som inte kunnat nyttja sin företrädesrätt. Lagutskottet har nu behandlat regeringens proposition om riktade emissioner, vilken bygger på den utredning som tillkom med anledning av den s.k. Leoaffären. Jag vill därför något kommentera propositionens förslag och därmed de reservationer som folkpartiet har fogat till lagutskottets betänkande 1986/87:27. Mot bakgrund av utskottets majoritetsförslag ställer vi oss verkligen frågan om gällande regler kommer att ge tillräckligt skydd mot maktmissbruk från bolagsledningen eller den bestämmande aktiegruppen. Vi anser inte att förslaget gör det. I motion L205 har vi från folkpartiets sida närmare utvecklat vår grundsyn i denna för aktieägarna viktiga fråga. Detta framgår av våra reservationer nr 1 och 2. Vi anser att utskottsmajoriteten inte har tillräckligt uppmärksammat behovet av ett minoritetsskydd. För att tillgodose de enskilda aktieägarnas behov krävs därför att bolagsstämman ges det avgörande inflytandet vid beslut om emissioner. Möjligheten för bolagsstämman att till styrelsen delegera beslutsfattandet anser vi bör avskaffas. I vår reservation framför vi — och begär förslag härom från regeringen — att reglerna om bolagsstämmans rätt att till styrelsen delegera beslut om riktade emissioner sålunda skall avskaffas. Herr talman! Det pågår visserligen ett saneringsarbete på frivillig basis efter utfärdade direktiv av Näringslivets börskommitté och Stockholms fondbörs. Vi anser emellertid att det är angeläget att komma till rätta med förhållandet så snart som möjligt. Det måste skapas garanti för att beslut om riktade emissioner verkligen fattas i sådan demokratisk form att minoriteten skyddas. Vidare framförs från vår sida krav på information från företagsledningen både före och efter emissionen. Jag yrkar med det anförda bifall till reservation 1 och 2. Jag övergår nu till att plädera för reservation nr 7. Enligt nu gällande aktiebolagslag får bolag utge aktier med olika röstvärde. Ingen aktie får dock ”ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för annan aktie. Folkpartiet har åtskilliga gånger framlagt motioner i riksdagen och på annat sätt pläderat för ett upphävande av röstvärdesdifferentieringen. Använd 107 ningen av röstvärdesdifferenser på aktier har ökat kraftigt under senare år. År 1963 förekom differentierad rösträtt för aktier i 24 96 av de dåvarande börsbolagen. År 1980 var siffran 61 Jo och år 1985 hade den stigit till 72 90. Ca 95 90 av OTC-bolagen har rösträttsskillnader. Nyintroducerade företag har så gott som undantagslöst olika rösträtt för olika aktieslag. Aktieserier med det högsta röstvärdet är ofta inte ens noterade på börsen. Varför väljer företag rösträttsskillnader? En anledning kan, som jag tidigare påpekat, vara det svenska skattesystemet, våra valutaregleringar samt att aktiemarknaden missgynnas. Om fler människor kunde skapa kapital nog att själva investera i företag skulle den graderade rösträtten inte vara nödvändig för att ägare skulle kunna behålla kontrollen över mindre företag. Om aktiemarknaden hade förmåga att dra till sig en större del av det totalt tillgängliga kapitalet i samhället, hade behovet av utlandsemissioner inte heller varit lika stort. Kombinationen av valutareglering och utlänningsförbehåll framtvingar utlandsemissioner med stark röstvärdesdifferentiering. Herr talman! Folkpartiet hävdar med skärpa att lika risk på aktiemarknaden skall ge lika rätt till inflytande, dvs. att rätten för börsföretag att vid nyemission utge aktier med lägre röstvärde bör avskaffas. Detta skulle förbättra aktiemarknadens funktion, skydda de mindre aktieägarna och minska maktkoncentrationen inom storföretagen. Med det anförda, herr talman, yrkar jag därför bifall till vår reservation nr 7. Till sist, herr talman, vill jag helt kort beröra frågan om användningen av bolagsmedel för ansvarsförsäkringar för bolagsstyrelser. Det gångna årets händelser inom bl.a. Fermenta har visat att ett antal bolag har tecknat ansvarsförsäkringar för sina styrelseledamöter. Aktieägarnas ansvar är normalt begränsat till den egna insatsen. Men om ledamöterna i styrelsen har varit försumliga och underlåtit att agera — när så borde ha skett — kan de bli skyldiga att betala skadestånd. I Sverige är det inte så vanligt, men ett stort antal konkurser blir årligen föremål för polisutredning. Frågan kan då uppstå om styrelsen varit försumlig eller på annat sätt inte fullföljt sina åligganden. I en enskild motion av Lars Leijonborg utvecklas ytterligare bakgrunden till denna frågeställning om bolagens system, dvs. att bolagets medel används för ansvarsförsäkring. Vi anser att det kan luckra upp det personliga ansvaret om det inte är förknippat med ett personligt betalningsansvar. Från folkpartiets sida framhåller vi därför att det bör ankomma på regeringen att göra en översyn av frågan, utreda förhållandet och närmare bestämma formerna för ansvarsförsäkring. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 10. Jag yrkar härmed bifall till de reservaitioner som folkpartiet står för samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Centern vill slå vakt om en fungerande marknadsekonomi som tar sociala och miljömässiga hänsyn. Vi slår vakt om ett spritt enskilt ägande, och vi vill motverka olika tendenser till maktkoncentration. För detta fordras bl.a. en väl fungerande aktiemarknad som allmänheten och de mindre aktieägarna har förtroende för. Ett sådant förtroende är nämligen en förutsättning för att sparandet skall kanaliseras så att det bidrar till att —- Prot. 1986/87:130 utveckla vårt näringsliv. 25 maj 1987 Under senare år har många händelser och tendenser på aktiemarknaden väckt berättigad uppmärksamhet och lett till omfattande kritik. Bl. a. har det 1973 införda systemet med rätt till s.k. riktade emissioner lett till förhållanden som både missgynnat mindre aktieägare och minskat allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Vad gäller aktieemissioner är ju grundprincipen att alla aktieägare skall ha samma rätt att teckna nya aktier när ett bolag vill öka sitt aktiekapital. Genom lagändringen 1973 kan dock bolagsstämma eller bolagsstyrelse besluta att rikta emissionen genom att ge vissa aktieägare eller andra rätt att på särskilda — oftast förmånliga — villkor förvärva aktier. Centern motsatte sig denna lagändring 1973, eftersom vi fruktade att den skulle medföra ökade befogenheter för styrelserna och den dominerande aktieägargruppen och därmed minskat inflytande för de mindre aktieägarna. Denna centralisering av beslutsfunktionerna skulle enligt vår mening bidra till maktkoncentration. Utvecklingen sedan 1973 har i allt väsentligt tagit den vändning som centern då varnade för. Bolagsstyrelserna hart.o.m. i större utsträckning än någon då räknade med utnyttjat möjligheterna att genomföra riktade emissioner. I motioner, bl.a. vid fjolårets riksmöte, har vi från centern krävt mer eller mindre återgång till den lagstiftning som gällde t.o.m. 1973. Mot bakgrund av den s.k. Leoaffären, som väckte speciell uppmärksamhet, tillsatte regeringen en kommission. Dess betänkande ligger till grund för den proposition vi nu behandlar. I propositionen föreslås en särskild lag om riktade emissioner i aktiemarknadsbolag till anställda och styrelseledamöter m.fl. Centern har tillstyrkt propositionens förslag utom i ett fall där vi velat gå längre än regeringen. I propositionen föreslås att bolagsstämma med nio tiondelars majoritet kan besluta om sådan riktad emission. Men dessutom ges rätt för bolagsstämma att i efterhand godkänna bolagsstyrelsens beslut om emissionen. Denna senare regel i regeringens förslag kan vi inom centern inte ställa oss bakom. Hänsynen till alla aktieägares intressen kräver — enligt vår mening — att bolagsstämman får ett avgörande inflytande över beslut om riktade emissioner till företagsledare, övriga anställda och styrelseledamöter m.fl. Om bolagsstämman först i efterhand föreläggs ett emissionsbeslut för godkännande, föreligger enligt vår mening risk för att bolagsstämmans och därmed aktieägarnas handlingsfrihet i praktiken blir ganska begränsad. Med anledning av propositionen väckte vi en motion med detta krav. Och vi var inte ensamma om kravet. I sitt remissyttrande över Leokommissionens rapport motsatte sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund denna del i kommissionens förslag. Vårt motionskrav följs upp i reservationerna nr 2 och nr 4 av centern och folkpartiet. Herr talman! I centermotioner under tidigare år har vi framfört olika krav syftande till att förbättra förhållandena på aktiemarknaden och förstärka de mindre aktieägarnas ställning. På grund av pågående utredningar och regeringens aviserade proposition som vi nu behandlar väckte vi inte 109 framförde i fjol var att bolagsstämma skall fatta beslut om alla riktade emissioner, alltså inte endast de som tas upp i propositionen — nämligen de som riktas mot anställda och styrelseledamöter. Folkpartiet har i år väckt en motion med detta krav, och vi har anslutit oss till reservation nr 1, i vilken folkpartiet och centern med anledning av folkpartimotionen kräver att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om att avskaffa bolagsstämmas rätt att till bolagsstyrelse delegera beslut om varje typ av riktad emission. Herr talman! Den s.k. klippekonomin måste motarbetas och de mindre aktieägarnas ställning stärkas. Reservationerna 1, 2 och 4, som jag nu yrkar bifall till, strävar i denna riktning.

Herr talman! Tidigare talare har mycket utförligt redovisat bakgrunden till den här propositionen, varför jag i den delen kan bli mycket kortfattad. Riksdagen beslutade 1973 om att medge rätt till s.k. riktade emissioner, allt i syfte att underlätta för företagen att skaffa erforderligt kapital. Efter en del uppmärksammade händelser, framför allt inom Sonessons, är det nu dags för riksdagen att återigen skärpa reglerna i aktiebolagslagen i de här aktuella delarna. I propositionen föreslås att den nya lagstiftningen får karaktären av en särskild lag. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det nu är befogat med en särskild lag för att till allmänheten och till företagen särskilt markera att riksdagen ser allvarligt på dessa frågor. Det är vår uppfattning att en särskild lag kommer att uppmärksammas i betydligt större utsträckning än om vi skulle göra som reservanterna vill i reservationen 1, nämligen att inarbeta de här reglerna i aktiebolagslagen. Det är möjligt att vi längre fram i tiden kan inarbeta dessa regler i aktiebolagslagen. Jag håller det inte för otroligt, men det är i så fall i ett långt perspektiv. Jag noterar med tillfredsställelse att reservanterna i reservation 1 säger att i avvaktan på en sådan lagstiftning, alltså inarbetning i aktiebolagslagen, är reservanterna beredda att godta huvuddragen i propositionens förslag. Vad reservanterna dessutom vill är att alla beslut om riktade emissioner skall fattas på bolagsstämman. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att när vi nu på nytt skärper lagstiftningen så gäller det att göra en noggrann avvägning för att förhindra fortsatt missbruk av reglerna, utan att förta det primära i de här reglerna, nämligen att underlätta för företagen att skaffa erforderligt kapital. Vi menar att propositionens förslag är väl avvägda. Man har i propositionen även gett bolagsstämman ett avgörande inflytande. Men även om själva beslutet om en riktad emission fattas av styrelsen, så skall det i efterhand godkännas av bolagsstämman. Och på bolagsstämman skall det vara en mycket kraftig majoritet för att godkänna styrelsens beslut. Bolagsstämmans beslut blir giltigt endast om det fattas med nio tiondels majoritet. Denna kraftiga majoritet anser vi är en garanti för att bolagsstämman verkligen har det avgörande inflytandet. Vi menar att detta i allt väsentligt har tillgodosett de intressen som reservanterna vill skydda när de framför att alla beslut skall fattas på bolagsstämman. Vi anser från majoritetens sida att propositionens förslag är betydligt smidigare. Prot. 1986/87:130 I reservation nr 3 föreslår man från moderata samlingspartiet att det på 25 maj 1987 denna avgörande bolagsstämma skall räcka med två tredjedels majoritet. Men det kan vi inte acceptera från majoritetens sida, utan vi anser att propositionens förslag om en mycket kraftig majoritet är väl befogat. Reservation 6 från moderata samlingspartiet gäller en delfråga— frågan om tilldelning av aktier. I propositionen föreslås att styrelsen i sin helhet skall besluta i denna fråga. Vi anser från majoritetens sida att det är helt logiskt mot bakgrund av vad som hänt inom vissa företag — något som är anledning till att reglerna om riktade emissioner nu skärps. Vi anser att det är riktigt att styrelsen i sin helhet beslutar även i sådana frågor. Reservanterna däremot anser att det även i fortsättningen borde vara möjligt för styrelsen att delegera beslutsrätten i denna fråga till en eller några få styrelseledamöter. Vi i majoriteten anser att det inte är välbetänkt att nu förorda en sådan delegering. I reservation 7 återkommer folkpartiet med förslag om att den differentierade rösträtten skall upphöra, dvs. att alla aktier skall ha lika röstvärde — en aktie en röst. Vi har under många år bevittnat att folkpartiet har väckt olika motioner härom i denna kammare, utan att folkpartiet någon gång har kunnat anvisa någon direkt lösning av denna mycket komplicerade fråga. Den har varit föremål för en omfattande utredning i röstvärdeskommittén. Den utredningens förslag har vidarebefordrats till ägarutredningen, som nu arbetar med denna mycket svåra materia. Vi skall alla ha klart för oss att detta är en svår och komplicerad fråga. Vi har anledning att ställa oss själva frågan: Skall utländskt ägande få ta över stora svenska företag? Det kan bli konsekvensen om vi i dag fattar ett förhastat beslut och säger att alla aktier skall ha samma röstvärde. När vi har ställt denna fråga till oss själva inser vi nog, var och en, hur viktigt det är med ett fullständigt beslutsunderlag. Något sådant finns inte att tillgå i dag. Det är nödvändigt med fortsatt utredning för att vi skall få detta beslutsunderlag och kunna ta ställning i denna fråga längre fram. — Med den motiveringen yrkar vi från majoritetens sida avslag på reservation 7. I reservation 8 tar folkpartiet upp frågan om underlättande av vinstdelningssystem. Utgångspunkten för reservationen är att det i aktiebolagslagen 12 kap. 3 § finns en regel som säger att en minoritet som äger minst en tiondel av aktierna kan påkalla vinstutdelning. Reservanterna tycker inte om denna regel vad gäller småföretag. Där skall företagsägaren själv kunna besluta om hur företagets vinst skall disponeras. Reservanterna föreslår att i det fall aktierna avses bli placerade i en sådan stiftelse som ingår i ett vinstdelningssystem skall en ändring av den nuvarande gränsen till två tiondelar övervägas. Reservanterna förordar en översyn av nu gällande regler. Den intresserade läsaren frågar sig omedelbart: Menar folkpartiet att aktieägare i ett småföretag aldrig skall få någon utdelning på sina aktier? Skall företagsägaren alltid vara suverän i sina beslut? Är folkpartiet berett att försvaga minoritetens ställning när det gäller lagreglernas utformning i aktiebolagslagen? I så fall stämmer det inte överens med andra förslag från folkpartiet.

Slutligen ett par ord om reservation 9, där Nic Grönvall tar upp skadeståndsreglerna. Han vill i sin reservation skilja på ledamöter i en bolagsstyrelse som kommer inifrån det egna företaget och därigenom har en mycket ingående kännedom om detta företag och främmande styrelseledamöter, som rekryteras från verksamheter utanför företaget. Nic Grönvall villinföra olika former av skadeståndsskyldighet för de de olika grupperna av styrelseledamöter. Vi i utskottsmajoriteten anser att det är en felaktig uppdelning som Nic Grönvall förordar. Det är för oss en främmande tanke. Vi anser att alla ledamöter i ett företags styrelse har ansvar för företagets ledning. Skulle man gå in på den linje som reservanten här aktualiserat är det risk för mindre inflytande för en del styrelseledamöter, risk för att ledamöterna skulle kunna delas in i aoch b-ledamöter. Vi är ffrämmande för en sådan utveckling och anser att det inte i dag är realistiskt att fatta ett dylikt beslut. I den allra sista reservationen tas upp en fråga om ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Den berördes i korthet tidigare. Reservanternas förslag går ut på att en ansvarsförsäkring inte längre skall få betalas av bolagsmedel. Vi i majoriteten vill framhålla att varje företag väljer mycket ansvarsmedvetna personer till styrelseledamöter. Vi anser att en ansvarsförsäkring inte är något motiv för ett mindre långt gående ansvar från dessa ledamöters sida.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
Herr talman! Jag vill något kommentera vad Lennart Andersson sade i anledning av reservationerna 1 och 2. För det första vill jag betona att vi från centerns sida är glada över den proposition som har framlagts. Den stämmer i viss mån med de krav vi tidigare har framfört motionsvis. Men det är också fråga om hur långt man vill gå när det gäller att skydda de mindre aktieägarnas ställning. De är glada för förslaget att det nu skall fordras nio tiondels majoritet på bolagsstämma, men vi har vänt oss mot propositionens förslag att en bolagsstämma i efterhand skall kunna bekräfta vad styrelsen redan har beslutat. Det är det vi har tagit upp i vår reservation 2. Vi skall komma i håg att propositionen gäller börsbolag och OTC-bolag och emissioner som riktas till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra anställda plus dessa grupper närstående. Det som vi tar upp i Prot. 1986/87:130 reservation 1 är aktiebolag och riktade emissioner i allmänhet. Den omfattar 25 maj 1987 således alla aktiebolag. Om regler motsvarande dem som gäller börsbolag och liknande införs även för andra aktiebolag bör de införas i aktiebolagslagen. Men tills vidare är vi nöjda med att det blir en särskild lag och med att det har föreslagits åtgärder. Vi vill dock gå litet längre än utskottsmajoriteten.

Men, herr talman, reservation 1 går betydligt längre än propositionen. Den gäller alla aktiebolag och alla riktade emissioner. Jag vill ha det sagt för undvikande av en eventuell oklarhet.
Herr talman! Jag vidhåller den plädering jag gjorde tidigare för reservationerna 1 och 2 och går inte närmare in på dem, eftersom också Martin Olsson har berört dem. Däremot vill jag kommentera något av det som Lennart Andersson i övrigt anförde. Jag glömde att nämna i mitt huvudanförande att reservation 8 om underlättande av vinstdelningssystem kommer att särskilt beröras av Bengt Harding Olson. Frågan om röstvärdesdifferentiering får naturligtvis ses i samband med Övriga åtgärder som behövs för att få en bättre fungerande aktiemarknad. Frågan har varit en hjärtefråga för folkpartiet under många år. Den kanske har kommit i skymundan under senare år, då andra frågor när det gäller börsen har varit mer avgörande, exempelvis frågan om korsvist ägande. Det är riktigt, som Lennart Andersson säger, att frågan om röstvärdesdifferentiering var förmål för utredning i utredningen om aktiers röst och värde, men den utredningen kom tyvärr inte fram till något ställningstagande. Jag kan notera att frågan inte är avförd utan kommer upp i den nya ägarutredningen. Folkpartiet kommer inte att släppa kravet på en röst-en aktie. Det är en rättvisefråga. Till sist något om den sista reservationen i detta betänkande, som handlar om ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Man kan givetvis ha olika åsikter om hur en sådan fråga skall lösas, och vi tycker att regeringen bör se över den frågan. Vi har inte sagt att vi har något fullkomligt förslag, men vi är inte nöjda med nuvarande ordning. Ledamöterna i en styrelse bör ha ett personligt ansvar, och det skall inte kunna försäkras bort. Det är den fråga som vi vill ha översedd. Det är därför vi har avgivit reservationen.

Herr talman! Min uppgift är att här kortfattat behandla folkpartiets reservation nr 8 i lagutskottets betänkande 1986/87:27 angående underlättande av vinstdelningssystem. 113 Den liberala utgångspunkten är att vinstdelningssystem bör stimuleras så att sådana införs i så många företag som möjligt. Vinstdelning är angelägen ur många synpunkter. Personalen får större inflytande i företaget och företaget kan påräkna en personal med extra stor ansvarskänsla. I samma mån som aktieägandet sprids i företagen, minskas även ägandekoncentrationen i näringslivet. Allt detta är en positiv utveckling för hela samhället. Därför är det beklagligt och även svårförståeligt att ledande socialdemokrater är så negativa till vinstdelningssystem. Folkpartiet har däremot en synnerligen positiv inställning till vinstdelningssystem. Därför vill vi på alla sätt underlätta uppbyggnaden av sådana system. Så sker bl.a. genom att undanröja hinder som finns i existerande lagstiftning. Här skall behandlas två sådana särskilda hinder. För det första gäller det 12 kap. 3 § aktiebolagslagen, som reglerar rätten att påkalla vinstutdelning i aktiebolag. En minoritet av aktieägarna kan — om man äger minst 10 96 av aktierna — kräva utdelning av upp till halva vinsten i företaget. För det andra handlar det om 14 kap. 9 § aktiebolagslagen, som gäller tvångsinlösen av aktier i koncernförhållanden. Sådan inlösen kan krävas av moderbolaget under förutsättning att minoritetsägarna innehar under 10 96 av aktierna och representerar under 10 96 av röstetalet av samtliga aktier i dotterbolaget. Dessa två regler förhindrar emissioner eller överlåtelser av aktier avsedda för vinstdelningssystem. Många företagsledare anser nämligen att meningsfulla system inte kan innehålla så låga värden som högst 9,9 926 av aktiekapitalet. Därför är man villig att göra dubbelt så stora satsningar. Men man kan då inte acceptera att samtidigt förlora sin kontroll över företagsvinst och aktieinlösen. Herr talman! Mot denna bakgrund har folkpartiet föreslagit att den föreskrivna gränsen skall knytas till 20 20 på minoritetssidan beträffande såväl vinstutdelning som aktieinlösen i nämnda lagrum. En sådan förändring skulle öka intresset för vinstdelningssystem i företagen. Samtidigt måste kraftigt betonas att minoritetsskyddet inte får urholkas genom denna gränshöjning. En förutsättning för dess tillämpning måste därför vara att minst 10 96 av aktierna verkligen placeras och även behålls i någon form av vinstdelningssystem. Med en sådan konstruktion bör den föreslagna reformen bli positiv ur alla synpunkter. Herr talman! Eftersom Lennart Andersson redan anlagt synpunkter på denna reservation, lämnar jag några direkta svar på ställda frågor. Lennart Andersson berörde minoritetsskyddet. Han menade att det blir urholkat med det förslag som folkpartiet har lagt fram. Jag påstår bestämt att Lennart Anderssons och därmed lagutskottets farhågor är helt grundlösa. De undanröjs genom att, och det framgår tydligt av reservationen, gränshöjningen från 10 till 20 96 är kopplad till ett särskilt villkor, nämligen att det verkligen inrättas vinstdelningssystem. Beträffande majoritetsmakt kan man alltså konstatera att kontrollen i aktiebolagslagen i dess nuvarande utformning accepteras på den nivå som den ligger nu. Folkpartiet har inte föreslagit någon förstärkning, endast ett bibehållande av gällande kontroll. Vi har lagt fram det här förslaget för att underlätta nya system. Det är ju en uppenbar fördel för arbetstagarna att få del i företagets vinst. Konsekvensen av detta resonemang om minoritetsskydd och majoritetsmakt blir att utdelning skall bli lika stor eller lika liten som i dag. Det sker alltså ingen som helst förändring på denna punkt, som Lennart Andersson förmodade genom sin retoriska fråga. Till slut kan man bara säga att socialdemokratins inställning till vinstdelningssystem är svårförståelig. Varför är man motståndare till vinstdelningssystem? Varför är man motståndare till aktieägarspridning? Jag trodde att man skulle vara positivt inställd. Låt mig, herr talman, med hänvisning till det anförda få yrka bifall till folkpartiets reservation 8, med krav på översyn av gällande lagstiftning för underlättande av vinstdelningssystem i näringslivet.

Herr talman! I vanliga fall brukar vi vid detta tillfälle behandla alla de förslag som väckts under våren från regering, partier och enskilda ledamöter på energipolitikens område. Detta var också meningen i år, men en av regeringen utlovad proposition på kärnkraftsavvecklingens område blev försenad. Den har varit förutskickad sedan slutet av januari, men alltid skjutits fram. När den till slut kom för cirka tio dagar sedan var det för sent att ta med den. Och därmed fick vi också till hösten skjuta upp de motioner som har med kärnkraften att göra. Den energipolitiska debatten kommer därför i dag att bara beröra vissa snäva energisektorer. Man får säga vad man vill, men det är ändock kärnkraften och elproduktionen som är den stora frågan. Egentligen skulle man, herr talman, kunna göra det mycket enkelt för sig och bara säga följande i kvällens debatt: Med hänvisning inte minst till de sakliga starka argumenten som under många år förts fram från det moderata samlingspartiet yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i årets upplaga av det energipolitiska betänkandet. Det finns dock anledning att kommentera en del avsnitt i näringsutskottets betänkande nr 34 om vissa energifrågor. I betänkandet har vi att ta ställning till regeringens förslag om anslag till vattenfallsverket på ca 3 575 milj.kr. och om inriktningen av verkets investeringar. Från moderat sida anser vi i likhet med Vattenfall självt att verket mera självständigt, som t.ex. televerket, skall få besluta om sina investeringar och även på kapitalmarknaden söka sig ut och finansiera dessa. Ingen kan bättre än Vattenfall och dess personal avgöra vilka investeringar som står i tur. Detta vore enligt vår moderata mening en fördel, eftersom statens budget då inte behöver belastas med dessa stora belopp på flera miljarder. Det kapital som Vattenfall behöver kommer då också att prissättas i konkurrens med alla andra som söker kapital på kapitalmarknaden. Inom Vattenfall är man besviken över att man inte har fått möjlighet att tillämpa denna princip redan från det budgetår som börjar löpa den 1 juli 1987. Allt har från Vattenfalls sida varit väl förberett, men trots detta har regeringen tvekat, och det beklagar jag. När det gäller de enskilda investeringarna har jag anledning att kommentera en enda punkt, och det gäller Ringhals 2. Om denna investering var vi förra året överens, men i år ville socialdemokraterna i näringsutskottet göra ett tillägg: ”Utskottet har inget att erinra mot det beräknade medelsbehovet för ånggeneratorbytet. Det bör emellertid påpekas att det ytterst ankommer på regeringen att avgöra i vad mån de utgifter som ett anslag möjliggör skall verkställas. Särskilda omständigheter kan föranleda att regeringen behöver utnyttja denna prövningsrätt.” Man kan, herr talman, fråga sig vilket motivet är till denna brasklapp som så där i sista minuten dök upp i näringsutskottet. Kan det vara meningen att regeringen skall kunna stänga av Ringhals 2 och därmed riva upp ett beslut som redan lett till omfattande och dyra bindande kontrakt? Det vore värdefullt att få detta kommenterat av regeringens talesman i debatten. Vi moderater motsätter oss att riksdagen beslutar anslå medel för att Vattenfall skall kunna köpa upp flera distributionsföretag och därmed få ett allt starkare monopol på elmarknaden. Denna socialisering leder inte till något som kan vara bra för de enskilda konsumenterna av el — det har erfarenheterna många gånger visat. Vi motsätter oss också att Vattenfall skall ges ett sektorsansvar för elkraftsteknisk forskning. Sådan forskning skall enligt vår mening primärt ligga hos forskningsråd, universitet och högskolor. Som en av aktörerna bör inte Vattenfall styra och påverka forskningen i den riktning som Vattenfall självt önskar. Jag tror inte att Vattenfall har någon trängtan härvidlag, men jag är övertygad om att regeringen och enkannerligen Birgitta Dahl har intresse av att lägga alltmera på Vattenfall. Jag har en känsla av att vi då bäddar för en konflikt mellan Vattenfall och statens energiverk. Vi vill i likhet med folkpartiet och centerpartiet successivt avyttra de vattenkraftstillgångar som Vattenfall har. En försäljning kan dels få positiva statsfinansiella effekter, dels leda till en bättre konkurrens på vattenkraftsmarknaden och därmed göra Vattenfall mera effektivt. Vattenfall är en stor arbetsplats. Huvudkontoret ligger i Stockholm, medan verksamheten är spridd till olika delar av landet. Huvuddelen ligger dock i Norrlandslänen. I en motion av en folkpartist, en centerpartist och en moderat ledamot begärs att Vattenfall skall flytta ut hela sin verksamhet eller delar därav till ett Norrlandslän. Tyvärr — och det förvånar något — har varken socialdemokrater eller folkpartister velat stödja förslaget. Centern och moderaterna har ensamma yrkat på att möjligheterna till en utlokalisering av centrala funktioner hos vattensfallsverket övervägs av verket självt och av regeringen. Här visar verkligen folkpartisterna och socialdemokraterna sin brist på vilja till konkreta regionalpolitiska åtgärder. De vackra orden om regionalpolitik avslöjas som bara tomma ord. Det är slutligen glädjande, herr talman, att vi alla — även om det suttit ganska långt inne — till slut har kunnat komma överens om att frågan om vattenkraftskommunernas ringa fördelar av sina vattenkraftstillgångar nu skall utredas. Under senare år har dessa kommuner — vanligtvis i det inre av Sverige — fråntagits de kommunala fastighetsskatterna. Det rör sig om ett belopp på över 200 milj.kr. per år. Dessutom har man tagit bort den kommunala inkomstskatten för juridiska personer, och för några år sedan infördes en vattenkraftsskatt på äldre kraftverk. Bara denna vattenkraftsskatt inbringar ca 1 miljard kronor per år. Men dessa pengar går till staten, inte till de kommuner som sitter på naturtillgångarna. En vattenkraftskommuns enda inkomstkälla från sina vattenkraftstillgångar är de inkomstskatter som de i dag ytterst få kraftverksmaskinisterna bidrar med. Detta kan enligt vår mening inte vara rättvist. Alla kommuner med naturtillgångar av annat slag än vattenkraft har glädje av dessa, eftersom de skapar arbete och ger kommunen och dess invånare inkomster. Men så är det alltså inte på vattenkraftens område — åtminstone inte i de kommuner där vattenkraftstillgångarna finns. Dessa kommuner kämpar med höga sociala kostnader och en hög kommunalskatt, trots skatteutjämning. En översyn är enligt vår mening nödvändig, och jag hoppas att regeringen nu kommer att respektera riksdagens beslut och ge den regionalpolitiska utredningen direktiv som leder till förslag vilka undanröjer de orättvisor som vi i dag har vad gäller vattenkraftskommunerna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga moderata reservationer. Jag kommer att begära rösträkning i fråga om reservationerna 2 och 16.

Herr talman! Vi har ju nyligen från regeringen i energifrågan fått en proposition, som innehåller meddelandet att vi skall få en proposition i energifrågan till nästa års riksdag! Därför finns det ingen orsak att nu fördjupa diskussionen kring de här sakerna. Jag vill beröra bara några aspekter på det betänkande som vi har att ta ställning till. En gäller omställningen av energisystemet. Vi har ännu inte några konkreta förslag att ta ställning till. Men när det gäller dem som har satsat på att ta fram alternativ inom energiproduktionen — inte minst inom elproduktionen — och hitta vägar till en bättre hushållning är det angeläget att insatserna inte går förlorade. Så har emellertid skett genom att regeringen under lång tid inte funnit skäl att med de olika instrument den förfogar över medverka till att verksamheten kunnat bedrivas på ett lönsamt sätt. Orsaken till problemen är att oljepriset har sjunkit så mycket att det som tidigare framstod som ett hyggligt alternativ när det gällde energiförsörjningen inte längre gör detta. Jag vill också peka på det förslag om en utredning rörande återföring av medel till vattenkraftskommuner som Per-Richard Molén kommenterade. Jag tycker det är bra att vi får en sådan utredning nu, så att vi ser i vilken mån sådana återföringar är ett lämpligt sätt att bedriva regionalpolitik på. När det gäller Vattenfall har jag inga andra synpunkter än dem som Per-Richard Molén anfört beträffande uppköp av distributörer och ansvar för sektorsforskningen. Däremot delar jag inte Per-Richards Moléns uppfattning att det skulle vara ett uttryck för god regionalpolitik att nu uttrycka önskemål om en utflyttning av Vattenfall. Med hänsyn till personalen och till den roll som Vattenfall spelar i energifrågan bör man inte ge intryck av att man utan stora problem skulle kunna lokalisera centrala delar av Vattenfall till annan plats. Fru talman! När det gäller ombyggnaden av Ringhals noterar jag liksom herr Molén att utskottets socialdemokratiska ledamöter uppenbarligen inte riktigt vet på vilken fot de skall stå. Vi har från folkpartiets sida yrkat bifall till regeringens förslag. Detta gör också socialdemokraterna i utskottet, men de framhåller samtidigt det i och för sig självklara, att regeringen äger att använda de pengar det gäller om den anser att så skall ske, men att den inte behöver använda dem. Det är innebörden av varje anslagsbemyndigande som riksdagen gör. Att socialdemokraterna i utskottet har funnit anledning att påpeka detta just i det här fallet borde ha någon innebörd och har det säkerligen också. Kanske är det ytterligare ett tecken på den oenighet som skakar socialdemokratin i energifrågan. Vad gäller Vattenfalls utbyggnad av Klippen, Fatsjö och Vojmå är folkpartiets inställning känd. Vi anser att man nu kommit mycket nära det stadium då vattenkraften i Sverige är färdigutbyggd. Vi säger nej till de nämnda tre projekten. Siw Persson kommer att utveckla vår ståndpunkt när det gäller Klippen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till folkpartiets reservationer.

Herr talman! Vi skall i dag behandla ett starkt beskuret energibetänkande. Utskottsmajoriteten har beslutat att inte behandla de motioner där man tar upp frågor om effektivare energianvändning, förnybar och inhemsk energi samt styrmedel för att den omställning av energisystemet som riksdagen har beslutat om skall fullföljas utan avbrott. Detta beslut är oansvarigt och ger flera negativa effekter. Det står i direkt strid med det beslut som riksdagen fattade våren 1986 om att omställningen av energisystemet skulle ske utan avbrott och att nödvändiga åtgärder för detta skulle vidtas. Det är ett slag i ansiktet på alla dem som lojalt har satsat på att fullfölja den energipolitik som riksdagen har beslutat om. Som tack för sin lojalitet ser de nu sin ekonomi allvarligt skadad. Det saknas nu trovärdiga besked om vilken energipolitik som skall gälla i framtiden. Genom utskottsmajoritetens brist på konsekvent handlande kommer såväl förnyelsen av energisystemet som avvecklingen av kärnkraften att bli både dyrare och svårare. Herr talman! Av nämnd anledning har det energibetänkande som vi nu skall diskutera inte det framåtsyftande och klarläggande innehåll som hade varit så angeläget. Det kan med rätta sägas att det i första hand är skåpmat och upprepningar av redan kända ställningstaganden. Jag kommer därför att disponera mitt anförande så, att jag först gör en tillbakablick och försöker finna orsakerna till den olyckliga situation som vi hamnat i och därefter i mån av tid kommenterar några av centerns reservationer. Jag vill dock, eftersom kammarens förhandlingar skall avbrytas kl. 18.00, redan nu yrka bifall till samtliga reservationer där centerns representanter finns med. Herr talman! Det är nu mer än ett år sedan den stora kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl. Det känns angeläget att något spegla de olika politiska turer som förevarit i energipolitiken det senaste året. Omedelbart efter kärnkraftskatastrofen och det närmast följande halvåret gjordes många kraftfulla uttalanden från regeringen om en förändrad energipolitik. Statsministern talade med känsla och kraft om att ”kärnkraften är främmande för vår kultur och måste bort”. Miljöoch energiministerns uttalande var legio. Bl. a. skulle nu skapas en ny energikultur. Den effektivare energianvändningen skulle sitta i högsätet, och utbyggnad av elproduktionskapaciteten skulle komma i andra hand. Hälften av kärnkraften skulle sparas bort. Kolkondens skulle tillgripas först i sista hand. Målet att svensk energförsörjning successivt skall utvecklas till att i huvudsak baseras på inhemska och förnybara energikällor skulle självklart ligga fast och åtgärder vidtas för att främja den utvecklingen. För att ytterligare markera förnyelsen i energipolitiken höll miljöoch energiministern räfst och rättarting med kraftindustrins företrädare. I DN den 26 januari säger Birgitta Dahl så här: ”Det är bara de obegåvade som inte inser vilka möjligheter ett nytänkande på energiområdet erbjuder. Alltför många inom kraftområdet är förstockade konservativa som fastnat i det egna kampanjmaterialet. — — — Ibland kallar jag dem för "jesuiter" och ”sista dagars heliga". De vägrar tänka fritt och öppet. Det gör mig bekymrad, säger Birgitta Dahl.” Birgitta Dahl talar också om att vi är vid vändpunkten: ”Vi står faktiskt inför en historisk möjlighet att vända det här skeppet och den möjligheten bör vi ta. Vi har så mycket att vinna på det. Forskare, tekniker, fack och företag får fantastiska uppgifter att ägna sig åt i stället för att upprepa gammal planering eller ersätta gammalt sätt att värma vatten med ett annat gammalt sätt, med grova metoder.” På en fråga om hon har regeringens stöd för förnyelse av energipolitiken svarar Birgitta Dahl: ”Jag har ett bra stöd. Men den pedagogiska svårigheten att föra ut fakta om verkligheten är ett stort problem på det komplicerade miljöoch energiområdet.” Jag instämmer helt i detta faktiska konstaterande. Birgitta Dahl avslutar med några tänkvärda ord, som jag gärna vill citera: ”Den slösaktiga tekniken är oerhört farlig. Den förbrukar framtida försörjningsresurser och adderar miljöskada efter miljöskada för att plötsligt explodera i fruktansvärda katastrofer. I den meningen ligger tillväxtsamhället bakom oss. I stället måste vi se hur vi i framtiden kan utnyttja de resurser vi redan har på ett bättre sätt. Med dagens teknik är ett energisnålt samhälle heller inte svagt utan starkt. Det som förvånar mig är att så många människor inte inser detta.” Herr talman! De orden värmde och gav en gnista av hopp. Det var centerpolitik i varje bokstav. Vi hade kanske en miljöoch energiminister som ville driva en centerpartistisk energipolitik. Trots alla snedsteg fanns det kanske en strimma av ljus. Birgitta Dahls egen bedömning var att hon hade gott stöd för sin nya energipolitik i regeringen. Skulle det möjligen visa sig i de förestående partiöverläggningarna att det socialdemokratiska sveket avseende uppgörelsen om stimulans för effektiva re energianvändning och om främjande av förnybar energi var ett olycksfall i arbetet och att det nu skulle bli en kraftfull förnyelse? Herr talman! Det blev nästan en chockartad upplevelse att konstatera att trots alla stolta deklarationer om förnyelse hade regeringen inte ens ett eget förslag att komma med till de partiöverläggningar som den själv hade inbjudit till. Det är obegripligt att sju år efter beslut om kärnkraftsavvecklingen har det regeringsbärande partiet inte börjat tänka på denna i så konkreta former att det har ett förslag att redovisa i förhandlingarna. Aldrig någonsin har det gamla ordstävet ”tomma tunnor skramlar mest” varit mera tillämpbart. Herr talman! Jag övergår nu till att på några punkter analysera och jämföra regeringens uttalanden med dess faktiska handlande. En fråga som bör ställas är: Hur har Birgitta Dahl lyckats att omvända och styra kraftbolagen? Vattenfall har fått betydligt ökade uppgifter och befogenheter. Exempel på det är att Vattenfall har fått ett sektorsansvar för forskningen på elteknikområdet. Anslagen till byggforskningsrådet har begränsats med motiveringen att kraftindustrin nu skall ägna sig åt användarsidan, och då behöver det fristående byggforskningsrådet mindre pengar. Sanningen är att byggforskningsrådet kommer i en viss beroendeställning till bl.a. Vattenfall. Om byggforskningsrådet vill bibehålla nuvarande omfattning på sitt experimentbyggande och sin forskningsverksamhet, måste det skaffa sig externa intäkter. Vattenfall är en av de mest intressanta uppdragsgivarna. Den gamla regeln kommer att gälla: hunden biter inte den hand som föder honom. I stället för att satsa på ett ökat oberoende och högre prioritet för användarfrågorna låter Birgitta Dahl produktionsintressena få ett allt större inflytande. Hälften av kärnkraften skulle sparas bort. På presskonferensen den 15 maj 1987 sade Birgitta Dahl: ”Vi tar inga risker. Innan några kärnkraftverk stängs, så skall minst 1500 MW ny elproduktion vara utbyggd.” Åter ett bevis för kraftbolagens totala makt över energipolitiken. Det finns redan i dag tillräcklig basproduktionskapacitet, alltså vattenkraft, kärnkraft och mottryckskraft, för att vi utan att nämnvärt öka användningen av oljekondens skulle kunna stänga både Barsebäck och Ringhals 2. Vad som behövs är en höjning av kapaciteten på befintliga kraftledningar till Skåne. En grundläggande förutsättning för att en ökad användning av förnybar energi skall komma till stånd är att det finns ett marknadsutrymme. Med den strategi som Birgitta Dahl nu redovisar kommer det aldrig att finnas ett sådant marknadsutrymme, och det mycket beklagliga avbrott som har skett i den tidigare positiva utvecklingen för biobränslen och övrig förnybar energi kommer att förstärkas, och branscherna kommer att fara mycket illa. Det är alldeles klart att regeringens totala handlingsförlamning och avvakta-och-se-politik innebär att den av en enig riksdag beslutade energipolitiken motverkas. Herr talman! Jag har i årets granskningsdebatt den 20 maj sagt min mening om regeringens upprörande nonchalans mot av riksdagen fattade beslut. Det märkligaste av allt är att regeringen inte fullföljer beslut som den själv medverkat till att utforma och som till sin huvuddel vilar på socialdemokratiska röster. Hur jag än vänder på problemet kan jag inte komma fram till mer än en slutsats. Det finns krafter starkare än riksdagen som styr regeringen och kanske också i viss mån också styr riksdagen. Riksrevisionsverket har kommit fram till samma slutsats, och Hans Grohman, som ansvarar för granskningen av hur politikerna sköter energifrågorna, sade i DN den 12 december 1986: ”Vi har gett upp försöken att granska energipolitiken. Det spelar ingen roll vad vi gör eller säger. Vi känner oss maktlösa. Vattenfall, Sydkraft, politiker och andra på energiområdet är alltför stora och mäktiga.” Svensk Energiutveckling AB är ytterligare ett exempel på hur kraftbolagen alltid får som de vill. Lars Andersson, som utredde den framtida energiforskningen, ville inrätta förnyelsefonder med helt annan kapacitet och med en betydligt friare ställning, men det passade inte kraftbolagen, och självfallet anpassar sig Birgitta Dahl till deras önskningar, och de får sitt eget utvecklingsbolag. Det ligger ytterligare en fara i den mycket omfattande verksamhet som är knuten till kraftbolagen, speciellt Vattenfall. Det finns knappast en energikonsult i Sverige med någon större verksamhet som inte räknar Vattenfall eller något annat kraftbolag till sina uppdragsgivare. Jag tror att de allra flesta försöker göra ett objektivt arbete. Jag har dock en ganska stor erfarenhet av att köpa konsulttjänster, och det är näst intill oundvikligt att konsulten försöker finna vägar att nå det resultat som han vet att beställaren helst vill ha. På så sätt kan andra, likvärdiga möjligheter lätt komma att skjutas åt sidan, och vi får en ensidighet i energitänkandet som genom sin ständiga upprepning uppfattas som det enda riktiga. Birgitta Dahl var i januari i år inne på samma tankegångar, men i handling har hon inte medverkat till att vända skeppet och vidga vyerna. Tvärtom, i dag tycks de gamla fördomarna cementeras alltmer. Herr talman! Det är med sorg i hjärtat jag måste konstatera att Birgitta Dahls vackra tal om förnyelse och kraftfull satsning på miljö och förnybar energi ingenting annat var än vackert tal. Något stöd hade hon tydligen inte i regeringen, i vart fall inte tillräckligt. Det fanns en tid då Birgitta Dahl kunde upplevas som en högt flygande och fri falk, som med sin skarpa blick såg klart in i framtiden och skönjde behovet av en centerpolitisk energipolitik, men i dag är Birgitta Dahl vad man i USA brukar kalla en ”lam anka”, utan något rejält inflytande på energipolitiken. Jag tror att Birgitta Dahl haft ärliga ambitioner att åstadkomma den nödvändiga förnyelse av vårt energisystem som hon talat mycket om i ren centerpolitisk anda. Samtidigt har jag svårt att förstå hur Birgitta Dahl låter sig köras över gång efter annan och därtill tar som sin uppgift att försvara dem som kör över henne. På presskonferensen den 15 maj i år utnämnde Birgitta Dahl sig själv och socialdemokraterna till centerns trognaste vänner i energipolitiken. Herr talman! Om Birgitta Dahls alla förnuftiga och framåtsyftande uttalanden i centerpolitisk anda omsatts i socialdemokratisk handling, hade det funnits täckning för hennes uttalande. Men tyvärr, det socialdemokratis ka sveket är totalt och raserar alla möjligheter till ett fruktbart samarbete mellan centern och socialdemokraterna på energiområdet. Centern hade gärna följt den fria falken mot djärva framtidsmål i centerpolitikens anda, men en ”lam anka” är inget alternativ. För att kammarens sammanträde skall kunna avbrytas i rätt tid avstår jag från att kommentera reservationerna.